Fru talman!

Naturvårdsverket beslutade i januari 2014 att delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på varg, björn och lodjur till alla länsstyrelser utom på Gotland. Därmed har regionaliseringen av skyddsjakten ytterligare förstärkts. När det gäller licensjakt på varg beslutade Naturvårdsverket den 30 oktober att delegera rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Det innebär att om de stränga kriterierna i jaktlagstiftningen uppfylls kan vissa av dessa länsstyrelser fatta beslut om licensjakt på varg i början av 2015.Frågan om de senaste två årens licensjakter är förenliga med Sveriges åtaganden enligt art och habitatdirektivet är föremål för prövning i de svenska domstolarna. Licensjakten för 2013 är föremål för prövning i kammarrätten, och licensjakten för 2014 är föremål för prövning i förvaltningsrätten. Regeringen följer utvecklingen noga.EU-kommissionen har haft invändningar mot tidigare beslut att tillåta licensjakt på varg. I denna fråga finns ett överträdelseärende. EU-kommissionen har också haft invändningar mot att rätten att överklaga beslut om jakt inskränks i Sverige i förhållande till kommissionens tolkning av EU-rätten. Även i denna fråga finns ett överträdelseärende.Det behövs mer samverkan mellan dem som berörs av rovdjurspolitiken och en respekt för både människor och rovdjur. Vi ska ha livskraftiga bestånd av våra stora rovdjur, och det ska vara möjligt att bedriva djurhållning för att hålla markerna öppna och att bedriva jakt.Regeringen anser att rovdjursförvaltningen behöver utvecklas för att miljökvalitetsmålen ska uppnås och att ersättningarna behöver höjas för att förebygga och ersätta rovdjursskador på tamdjur. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen att ytterligare 20 miljoner kronor anslås för detta ändamål. Det är min förhoppning att konflikterna kring rovdjurspolitiken bättre kan förebyggas.

Fru talman!

Men jag uppskattar att landsbygdsministern, som har ansvar för jaktfrågorna, tar debatten.Det är en oerhört viktig fråga. Vi lever i vår bygd med dagliga situationer - i Värmland, Dalarna och andra län som har en hög andel av den svenska vargstammen. Man räknar i dag med ungefär 20 föryngringar av varg i Värmland, och varje föryngring motsvarar 10 vargar, vilket gör en ungefärlig siffra på 200 vargar. De flesta av dem rör sig inom länets gränser. En del ingår i revir som vi delar med grannarna. Det stärker grannsamverkan i gränskommittéerna med Østfold och Hedmark. En del ingår i revir mot Dalarna och en del i revir mot Örebro.Men alla har det gemensamt att de påverkar förutsättningarna för jaktens bedrivande, för hundverksamhetens bedrivande och inte minst för landsbygdens fortsatta utveckling och för jordbruket. Det berör många olika målsättningar. Det handlar om regional utveckling, och det handlar om miljömålen och möjligheterna att i framtiden i våra bygder kunna bedriva en aktiv och utvecklande fåravel.Vi har hört olika uttalanden från regeringsrepresentanter under hösten. Miljöministern och vice statsministern Åsa Romson menade i partiledardebatten att forskarna som rapporterar om vargen tvingas skrivas vinklade rapporter. Jag tyckte att det uttalandet var mycket anmärkningsvärt och undrar om landsbygdsministern instämmer i miljöministerns och vice statsministerns uttalande om hur forskarna tvingas skriva vinklade rapporter.Många i våra bygder ställer sig frågan: Vad är regeringens rovdjurspolitik? Hur ser man på kommande vinter?

Mer detaljerat: Hur kommer ni att driva rovdjurspolitiken, och vilka beslut eller förändringar planerar ni för att få en praktisk, funktionell, tillämpbar förvaltning?Det handlar inte bara om varg utan också om andra rovdjur. Jag är en av de åtskilliga som har berörts under den här hösten, när ett lamm togs av lodjur hemma i hagen under oktober månad. Vi har haft 16 olika angrepp i Värmland, och 120 får har blivit tagna det här året.

Fru talman! Jag är liksom interpellanten från Värmland, fast jag kommer från Sunne i norra delen av Värmland, där jag tror att vi har ännu mer varg än i Daniels hemtrakter.Jag är, liksom Länsstyrelsen i Värmland, bekymrad över de miniminivåer som Naturvårdsverket har föreslagit. Man har föreslagit att det ska finnas elva föryngringar i Värmland som en miniminivå, vilket omfattar ungefär 110 vargar. Trots att viltförvaltningsdelegationen har föreslagit 5-7 vargar lyssnar inte Naturvårdsverket på det örat.Beslutet är problematiskt för enskilda läns möjligheter att komma till rätta med överkoncentrationen av varg. Det blir liksom en snedfördelning inom samma förvaltningsområde, i det här fallet det mellersta förvaltningsområdet.Älgjägarna är också oroliga för älgjakten. Ungefär 3 000 älgar tas av vargen i Värmland. Samtidigt tar älgjakten 6 500-7 000 älgar. Jag har inga aktuella siffror för året, men det är säkerligen flera hundra färre än det brukar vara, eftersom det inte finns älg i många områden, så att de helt enkelt får ställa in älgjakten. Det är en stor problematik.Oron är stor bland jägarna, speciell med tanke på att vargens huvudsakliga sommarföda är älgkalv.

Herr talman! Mitt svar på interpellationen är regeringens svar. Det är också regeringens hållning i dessa frågor. Den bygger på det beslut som togs i kammaren 2013 om nya mål för rovdjurspolitiken, då man sade att det skulle finnas 170-270 individer när det gäller varg som ett referensvärde. Naturvårdsverket har senare fastslagit att det ska vara 270 individer. Jag har fullt förtroende för Naturvårdsverkets bedömningar, och jag tänker inte ifrågasätta att Naturvårdsverket har gjort en felaktig bedömning av detta. Jag har också fullt förtroende för de länsstyrelser som har delegerats att hantera detta. Det är inte min sak att ifrågasätta forskningen. Men jag vill ändå nämna att det finns forskning på flera håll om detta. Skandulv är ett institut som tittar på detta. Vi har också Statens veterinärmedicinska anstalt, Viltskadecenter och SLU. Sedan har vi Svenska Jägareförbundet som bidrar i detta sammanhang. Enligt Naturvårdsverket finns det i Skandinavien 400 vargar. Av dem finns 370 i Sverige. 50 vargar sägs vandra över gränsen mellan Norge och Sverige.

Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta reflektera över och samtala kring de regionala förutsättningarna. Det är positivt att landsbygdsministern nämner olika referenstal beträffande den nationella nivån. Min reflexion är att en stor del av den nationella målsättningen redan uppnås lokalt i Värmlands 16 kommuner där vi har 200 vargar. Anser landsbygdsministern att det är skäligt att ett län av Värmlands storlek ska ha en så stor andel av den svenska vargstammen? Utifrån tidigare interpellationsdebatter denna eftermiddag nämner landsbygdsministern livsmedelsstrategin och vikten av att öka produktionen av svensk mat. Om man kopplar detta till vargfrågan undrar jag hur man ser på förutsättningarna för fåravel i Värmland, Örebro och Dalarna. Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att stärka förutsättningarna för att kunna utveckla produktionen av lamm och andra djurarter i dessa bygder när vi samtidigt ser att antalet vargar ökar och att antalet angrepp på fårbesättningar ökar? Trots rovdjursstängsel hoppar vargen in och tar lamm. Vilka insatser avser regeringen att göra som verkligen stärker förutsättningarna för att kunna öka produktionen av lamm? Detta efterfrågas alltmer i Sverige. Allt fler kommuner och landsting uppmanas att handla upp närproducerat om det går, men framför allt fler produkter som kan produceras inom rimliga avstånd. Inte minst tycker folk att det är väldigt viktigt att ha öppna landskap. Det är också någonting som vi diskuterar i politiska sammanhang. När många fårägare nu på grund av vargen planerar att avveckla sin verksamhet efter alla attacker kommer det långsiktigt att få oerhört stora konsekvenser för landskapsbilden i Värmland. Det är en större fråga, och det krävs en strategi kopplad till livsmedelsstrategin men också en konkret förvaltning som gör att vi kan minska antalet vargar och andra rovdjur. Jag ska ta ett exempel. Enligt länsstyrelsens statistik har det i Värmland skett totalt 37 rovdjursangrepp fram till den 21 oktober i år. De flesta angrepp har gjorts av varg på får. Men också jakthundar har angripits. I dagsläget är det drygt tio hundar som har angripits bara i Värmland i år. Björn och lokatt, som jag nämnde tidigare, har också angripit djur. Vi märker att förekomsten ökar konstant. När folk lever under dessa förutsättningar ökar misstron och delaktigheten blir ifrågasatt när det handlar om legitimitet och förtroende för fattade beslut. Min fråga till regeringen och landsbygdsministern är: Kommer ni att slå vakt om det regionala inflytandet över skyddsjakten, och planerar ni några förändringar i förhållande till lagstiftning eller författningar när det handlar om rovdjurspolitiken? Hur anser ministern att vi ska ha det med föryngringen när det gäller antal djur? Ministern skriver i svaret om vikten av samarbete och samordning. Länsstyrelsen har lämnat förslag på antal djur i fråga om föryngring. Detta är inte Naturvårdsverkets förslag.

Herr talman! För ett par helger sedan besökte jag ett par en dryg mil utanför Sunne. De berättade att de för några veckor sedan när de inte var hemma hade sina fyra hundar i en hundgård under natten. När de kom hem rapporterade grannarna att ett tiotal vargar hade strukit runt hundgården hela natten och ylat. Hundarna som skällde hade lockat till sig vargarna. Det är så situationen och verkligheten ser ut för många ute i skogsbygderna i Värmland. Det är inte tryggt för vare sig tamdjur eller deras ägare. Det händer såklart inte saker varje dag, men var och varannan vecka är det rapporter om angrepp på får och framför allt hundar. Det är verkligheten i vardagen i Värmland.
Jag är övertygad om att den länsstyrelse som hanterar dessa frågor i Värmland gör korrekta bedömningar. Jag tänker inte göra någon bedömning av hur många vargar som ska finnas i Värmland eller i något annat län eller hur föryngringarna ser ut. Detta överlåter jag till de myndigheter, forskare och andra som jobbar med frågorna. Däremot har vi gett ett uppdrag till SLU att titta på de indirekta skadorna och vad de innebär och hur ersättningarna skulle kunna se ut. Vi har i budgeten för 2015 föreslagit 20 miljoner mer för detta, vilket jag sade i svaret. Sedan har samtliga länsstyrelser utom Gotlands rätt att fatta beslut om skyddsjakt när de bedömer att så måste ske.

Herr talman! I riksdagsbeslutet anges ändå gynnsam bevarandestatus, och antal när det gäller föryngring diskuteras utifrån det beslut som har tagits. Jag vill uppmärksamma den process som nu pågår. Det ska komma ett förvaltningsskede och en tillämpningsfas efter det riksdagsbeslut som fattades för snart ett år sedan. Eftersom ministern i sitt svar nämner samordning och samverkan vill jag säga att det är angeläget att uppmärksamma det lokala och regionala arbete som görs ute i länen. Där finns olika intressegrupper representerade vid landshövdingarnas bord och diskuterar vilken skälig nivå det ska vara på antalet föryngringar av varg i Dalarna, Örebro, Värmland med flera län i Mellansverige. Sedan möter de Naturvårdsverkets synsätt, som inte är detsamma som det på länsstyrelsenivå, och det föder ett antal frågeställningar.Vi har i debatten hört ordet älgstam nämnas. På Värmlandsnytt i går sändes ett reportage från Torsby kommun där en tidigare kollega till oss, en socialdemokratisk representant för kommunen, berättade om problematiken med arrendepriserna, hur de nu sjunker i Torsby. På kommunens egen mark sänker man arrendepriserna för att kunna arrendera ut mark för jakt. Det sker på grund av att älgstammen är så utsatt och prövad av vargen att den inte längre är jaktbar. Därmed tappar man stora grupper jägare, sådana som tidigare jagat i bygderna, vilket i sin tur stärkt turistnäringen och dess möjligheter.
Herr talman! De här är jätteviktiga frågor, och självklart kommer jag och regeringen att följa dem regionalt och också ta till oss de fakta som myndigheter som Naturvårdsverket levererar. Vi kommer även att följa forskningen.Vi ska ha respekt för rovdjuren, men vi ska också ha respekt för de människor som bor ute i bygder där rovdjuren finns. Dessa människor ska kunna känna sig trygga. Det här är inget lätt område. Sedan kan man tvista om vad som är exakt rätt nivå. Jag tror inte att vetenskapen någonsin kommer att komma fram till exakt rätt antal.